Herr talman! Johan Löfstrand har frågat mig hur jag vill ge förutsättningar för att främja fortsatt byggande av hyresbostäder samt hur jag vill skapa jämlika förutsättningar för boende i olika upplåtelseformer. Dessutom har interpellanten frågat mig på vilket sätt jag kommer att kompensera studenterna för de ökade boendekostnader som avskaffandet av bostadssubventionerna innebär. Jag kan inte annat än att instämma i att det är viktigt att det byggs hyresrätter och att studenter inte missgynnas på bostadsmarknaden. Regeringens politiska inriktning innebär att långsiktigt stabila villkor för ägande och byggande av bostäder ska etableras. Snedvridande subventioner och detaljregleringar avskaffas. Fastighetsbeskattningen reformeras med inriktning att fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en låg kommunal fastighetsavgift som motsvarar kommunernas kostnader för fastighetsrelaterad kommunal service. Konkurrens ska främjas, inte minst inom byggsektorn, och arbetskraftsinvandring underlättas för att motverka arbetskraftsbrist. Detta kommer att ge möjlighet till byggande av såväl bostadsrätter som hyresrätter. Även om räntebidragen tidigare har betraktats som en kompensation för att privatpersoner kan göra avdrag för utgifter för låneräntor är det ändå så att ränteavdraget faktiskt är ett led i en enhetlig kapitalbeskattning och inte en specifikt bostadspolitisk subvention. Ränteavdragen motiverar således inte förekomsten av räntebidrag. När det gäller studentbostäder är det lika viktigt att skilja mellan konsekvenserna på kort och lång sikt som när det gäller bostadsbyggandet i övrigt. På kort sikt fördyras visserligen produktionen av nya bostäder, liksom att fastighetsägarnas subventionsintäkter i form av räntebidrag för de bostäder som byggts sedan 1993 minskar. Detta behöver dock inte få ett omedelbart genomslag på hyrorna eftersom fastighetsägarna också måste ta hänsyn till sina kunders - i detta fall studenternas - ekonomiska situation och betalningsförmåga. Att inte göra det skulle leda till vakanser och inkomstbortfall. På längre sikt gynnas dock all bostadsproduktion, även studentbostäder, av att det skadliga beroendet av statliga bidrag upphör och ersätts med normala marknadsförutsättningar. En väl fungerande bostadsmarknad måste innehålla en mångfald av boendeformer, såväl mer traditionella sådana som av mer tillfälligt slag. I detta sammanhang kan man också fråga sig om det är samhällsekonomiskt rationellt att subventionera byggandet av nya lägenheter som i realiteten ändå bara är genomgångslägenheter, samtidigt som delar av det befintliga bostadsbeståndet i dag inte nyttjas fullt ut. Privatpersoner som tillfälligtvis inte utnyttjar sin bostad skulle genom att hyra ut den helt eller delvis kunna bidra till att komplettera de konventionella boendeformerna. Regeringen har för avsikt att ge tilläggsdirektiv till utredningen om ekonomiska och juridiska förutsättningar för privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden. Avsikten med tilläggsdirektiven är att öka möjligheterna för utredningen att lämna förslag till ekonomiska incitament som kan öka bostadsinnehavarens intresse av upplåtelse av den egna bostaden. Att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet på ett bättre sätt skulle gagna hela bostadsmarknaden, inte minst studenter. Jag vill i detta sammanhang påminna om att de investeringsstöd som infördes 2001 respektive 2003 av den socialdemokratiska regeringen aldrig var avsedda att vara mer än tillfälliga och skulle upphöra vid 2006 års utgång. Den socialdemokratiska regeringen hade även för avsikt att avveckla räntebidraget, även om det var först från den 1 juli 2008. Jag är övertygad om att ett ökat bostadsbyggande, bland annat av billiga hyresrätter, är möjligt med långsiktigt förutsägbara villkor. Att den förra regeringens subventionspolitik misslyckats framgår inte minst av att andelen bygginvesteringar inte är mer än ungefär 6 % i Sverige medan de i genomsnitt är ca 10 % i EU och över 12 % i vårt grannland Finland enligt Sveriges Byggindustrier.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Mats Odell för det svar jag fått. Det är också väldigt glädjande att få höra att statsrådet ser att det är viktigt att det finns olika typer av boendeformer representerade i det svenska samhället och att han under den kommande mandatperioden kommer att försvara såväl hyresrätten som bostadsrätten som en viktig del i den svenska bostadspolitiken. Jag för min del är dock lite rädd. Jag är lite orolig för att med den borgerliga politik som nu kommer att föras så kommer hyresrätten på sikt att vara hotad, och med den politik som förs kommer borttagandet av räntesubventioner och investeringsstöd att leda till högre kostnader för hyresrätter men också för bostadsrätter. Nyproducerade bostadsrätter är också en boendeform som kommer att få väldigt stora problem med den politik som regeringen har. Det andra jag vill lyfta fram är att Mats Odell nu för andra gången i talarstolen - vi hade en interpellationsdebatt för ett tag sedan då han medverkade - hävdat att den socialdemokratiska regeringen har aviserat att både räntebidraget och investeringsstödet skulle försvinna från årsskiftet. Då vill jag ta tillfället i akt att citera vårpropositionen, s. 36, där man väldigt tydligt säger: "I avvaktan på en reformering av bostadsfinansieringen aviserar regeringen nu följande åtgärder: De tillfälliga investeringsstöden förlängs till och med den 30 juni 2008." Nästa punkt - jag hoppar över lite - lyder: "Nybeviljande av räntebidragen i dess nuvarande form avvecklas den 30 juni 2008." I brödtexten ovanför kan läsas att man före utgången av 2008 kommer att komma med förslag om ett nytt bostadsfinansieringssystem. Vi socialdemokrater anser nämligen att bostadspolitik är viktigt. Det är oerhört viktigt att det finns mekanismer i samhället som gör att det finns olika typer av boendeformer för olika människor i olika situationer, och då behövs det ett bostadsfinansieringssystem. Min första fråga till Mats Odell är: Kommer vi med det system som regeringen nu lägger fram att få långsiktiga, stabila regler? Jag anser inte det. Jag anser att det abrupta borttagandet av både investeringsstödet och räntebidraget kommer att göra att vi får kapitalförluster. Massor av pengar investeras i planering och annat, och det kapitalet kommer att gå om intet. Samtidigt kommer vi under de kommande åren att få se en drastisk minskning av byggandet av lägenheter, vilket jag ser som oerhört problematiskt. Anser Mats Odell att regeringens politik har skapat långsiktiga villkor? De flesta aktörerna var nog ganska säkra på att stöden skulle finnas kvar. Nästa fråga gäller studentbostäder. Studentbostäder omfattar en stor del av de lägenheter som behöver byggas och en stor del av de hyresrätter som kommer att byggas. Jag har under de senaste månaderna varit i kontakt med Uppsalas, Göteborgs och Linköpings studentbostadsbolag för att få höra deras bild av de problem som finns. Civilutskottet uppvaktades till och med från Uppsala, där den moderata kommunordföranden Gunnar Hedberg poängterade vikten av att dessa stöd skulle finnas kvar. Min andra fråga till Mats Odell är om Mats Odells och den nuvarande svenska regeringens budskap till de svenska studenterna är att boendekostnaderna för studentbostäder under den kommande mandatperioden kommer att öka. Det är den bilden jag får från Göteborg, Uppsala och Linköping. Är det den borgerliga regeringens vilja att det ska bli dyrare att bo som student och ungdom?
Herr talman! Jag tycker att det är stimulerande att föra dessa bostadspolitiska debatter, för det handlar egentligen om två synsätt. De blir väldigt tydliga här. Vi har haft en bostadspolitik, och vi kan se hur den har fungerat. Den har inneburit att politiken byggts upp runt en allt ymnigare flora av tillfälliga subventioner som satts in, tagits bort och satts in igen. Sedan har man återigen beslutat att de ska försvinna, och strax innan de försvinner, alltså strax före valet, säger man, precis som Johan Löfstrand läste upp ur vårpropositionen, att man förlänger dem. Problemet är bara att man aldrig gjorde det, utan man sade bara att det skulle göras. Hur lång är planeringshorisonten då för aktörerna på bostadsmarknaden? Vi kan med facit i hand se att det i Sverige, med den socialdemokratiska bostadspolitiken uppbyggd kring tillfälliga subventioner, byggs bostäder för ungefär 6 % av bnp. I Finland bygger man, med en helt annan politik, för 12 % av bnp. Det är en politik som mycket mer liknar den som vår regering nu förespråkar. Jag tror att det är lite för tidigt, Johan Löfstrand, att fråga sig hur bokslutet blev med alliansregeringens bostadspolitik när vi suttit vid makten i ungefär två månader. Låt mig beträffande den fråga som Johan Löfstrand först ställde, alltså om jag vill försvara hyresrätten, säga att ja, jag inte bara vill försvara utan även utveckla hyresrätten. Jag vill tillsammans med Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna diskutera hur vi kan utveckla hyresrätten. Jag är inte ens främmande för att det kan behövas budgetmedel för detta. Det måste dock ske på ett annat sätt än genom att ge pengarna direkt till producenterna. Vi vet enligt nationalekonomisk grundteori att den typen av subventioner tenderar att hamna hos just producenterna, ifall vi har en marknad där hyresgästerna ändå själva bedömer vad de är beredda att betala. Den metoden är inte effektiv, och därför vill vi komma bort från den. Låt oss diskutera, gärna också med våra socialdemokratiska vänner, hur vi långsiktigt utvecklar hyresrätten. Det tror jag är ett viktigt projekt. Hyresrätten behövs för att vi ska ha en fungerande bostadsmarknad. När det sedan gäller studentbostäder vill jag säga att det är viktigt att vi hittar bra och väl fungerande metoder för att bygga studentbostäder. Det handlar dock inte bara om att nybygga eftersom de blir väldigt dyra även med subventioner. Därför behöver vi hitta möjligheter för dem som vill hyra ut bostäder helt och hållet i andra hand, men delvis kanske också få fungerande villkor för detta, att det går att skatta på ett rimligt sätt och att man kan göra rätt också i den delen. Jag skulle, herr talman, vilja fråga Johan Löfstrand vad det beror på att man, med det system som han förespråkar, i Sverige historiskt sett byggt ungefär hälften så mycket bostäder som i Finland, som har ett system som mer liknar det som jag förespråkar.

Herr talman! Det var skönt att höra att Mats Odell lyfter upp frågan om hyresrätten och vikten av hyresrätten som boendeform. Jag läste ett pressmeddelande som kom i dag där man just lyfter upp dessa frågor och för samtal kring dem. Det ser jag som oerhört positivt. Då är det viktigt att också föra en diskussion om att det ska finnas neutralitet mellan de olika boendeformerna. Det hoppas jag att regeringen tar i beaktande när de diskuterar detta. Något som inte diskuteras särskilt mycket är de problem som vi kommer att få gällande bostadsrätter. Nyproducerade bostadsrätter kommer att få ganska stora hyreshöjningar. Också det ser jag som ett problem. Därför menar jag att det är oansvarigt av regeringen att så abrupt skära bort det system som faktiskt funnits under ganska lång tid. Sedan har Mats Odell rätt i att vi får göra bokslut 2010. Jag tror att bokslutet kommer att visa att det blev väldigt få nyproducerade hyreslägenheter, för med den politik som nu förs kommer det inte att finnas möjligheter att bygga hyreslägenheter, framför allt inte i de kommuner där det i dagsläget inte är speciellt attraktivt att bygga över huvud taget. Så har vi frågan om studentbostäder. Vad är Mats Odells svar till Göteborgs och Uppsalas studentbostadsbolag, som under de senaste åren byggt ett antal tusen lägenheter? Ska de lägenheter som byggts, eller som planeras att byggas, få stå tomma? Blir man tvungen att stoppa ett antal tusen nyproducerade studentbostäder i malpåse för att det inte finns pengar att bygga dem? Kommer de nyproducerade studentbostäderna, de som alltså redan byggts, att få stå tomma för att ingen har råd att bo i dem? Om hyran stiger med 500 kr i månaden kommer det inte att finnas många studenter som har råd att bo där. Mats Odells svar på detta är att vi ska gå 40 år tillbaka i tiden. Man ska som student eller annan ungdom få flytta in i källaren hos någon gammal dam! Är det den borgerliga regeringens nya bostadspolitik att man ska flytta in hos gamla damer eller herrar eller i familjehus och få ett rum att dela med ett antal andra? Är det vad vi vill ge våra ungdomar som i dag vill flytta hemifrån? Vi ska alltså erbjuda dem en källarlokal i någons villa eller också får de dela lägenhet med en gammal dam. Jag ser inte det som ett nytänkande och inte heller som ett alternativ. Jag anser att vi ska bygga nya lägenheter så att våra ungdomar får möjlighet att komma in i samhället på ett så tidigt stadium som möjligt. Min fråga till Mats Odell är: Är Mats Odells och den nya regeringens enda vision på bostadsområdet att man ska ge studenter och andra ungdomar möjlighet att bo i källaren eller villan hos någon annan? Är inte visionen större än så?

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Johan Löfstrand för att han ställt den här interpellationen. Det är en viktig fråga som tas upp. Precis som statsrådet säger är det två olika synsätt som lite grann står mot varandra. Statsrådet representerar synsättet att marknaden ska ordna allt. Riktigt så enkelt tror jag emellertid inte att det är. Johan Löfstrand lyfte fram frågan om studentbostäder. Det är naturligtvis en viktig fråga, och jag har väldigt svårt att se hur Sverige ska bli bättre av att vi inför en mängd inneboende och en ny trångboddhet i landet. Men i min hemkommun Katrineholm, där det kommunala bostadsbolaget funderar på att bygga seniorbostäder, blir den här frågan naturligtvis ännu mer komplicerad. Det kan väl ändå inte vara regeringens mening att också de äldre ska skaffa sig någon att bo hos på det här sättet. För oss i Katrineholm är det minst sagt viktigt att vi får en möjlighet att förnya vårt bostadsbestånd, inte minst med bra seniorbostäder. Det är viktigt att ha en bra mix på bostadsmarknaden, och det har vi inte riktigt. När regeringen nu drar undan möjligheterna till stöd blir det väldigt svårt att klara av situationen framöver. Det minskar också kommunens möjligheter att vara attraktiv, exempelvis att det finns lediga villor som barnfamiljer kan flytta in i när vi behöver förnya vår befolkning - för det är många som vill flytta in. Jag undrar också lite grann över hur statsrådet ser på bostadsbyggandet framöver. Han är väldigt kritisk till de senaste årens bostadsbyggande, som vi ju vet har varit väldigt positivt. Det är väl ändå även regeringens uppfattning att vi har haft en stark utveckling de senaste åren på bostadsmarknaden när det gäller bostadsbyggandet. Jag skulle vilja veta vilken prognos som regeringen gör för de kommande åren när det gäller byggandet av nya bostäder, med tanke på de försämringar som den borgerliga regeringen nu driver igenom.
Herr talman! Johan Löfstrand tar upp balansen mellan olika upplåtelseformer. Det är en viktig sak. Nu oroar han sig för bostadsrätten också - det är inte så väldigt många som är inne på den linjen, utan tvärtom tycker många att den nya regeringen har gjort alldeles för mycket för bostadsrätterna. Vi sänker ju fastighetsskatten med 20 % för alla flerbostadshus. Glöm inte det i kalkylerna. Vi tar helt bort den statliga inkomstskatten, schablonskatten, på bostadsrättsföreningar. Den är en viktig del i de kalkyler som man gör när man ska bygga en bostadsrätt. Det kommer att minska den insats som behövs för den som ska köpa en nybyggd bostadsrätt. Man kan naturligtvis fråga: Är det här med andrahandsboende vår enda vision? Jag tror inte ens att Johan Löfstrand själv tror det. Vår vision är att det ska byggas för lite mer än 6 % av bruttonationalprodukten. Johan Löfstrand! Sverige krälar i bottenslammet av europeiskt bostadsbyggande efter att ha haft en socialdemokratisk bostadspolitik! Det är detta vi ska resa oss upp ur! Det är därför vi skriver ut en ny medicin för den sjuka bostadsmarknaden. Den är oerhört svag i sin utvecklingskraft jämfört med våra grannländer och med resten av Europa. Vi måste lämna det recept som gör att vi har långa bostadsköer. En ung person som söker en hyresrätt i Stockholm är ju närmast pensionär innan han får en lägenhet med ert system! Det är detta vi måste ändra på. Det är en väldigt viktig kursändring som görs. Vi har satsat 100 miljoner kronor i budgeten för nästa år för att hjälpa exempelvis ungdomar in på bostadsmarknaden. Den förra regeringen hade lagt fram ett förslag som innebar att det här beloppet skulle gå enbart till hyresgarantier. Vi vill vidga detta. Vi arbetar med att hitta ett system som gör att man på lite flera sätt kan stödja grupper som behöver hjälp för att komma in på bostadsmarknaden. Fredrik Olovsson menar att vår melodi är att marknaden ordnar allt. Ja, jag vet inte vad det är för flera marknader än bostadsmarknaden som staten ska ta sig an. Är det ett naturtillstånd att det som folk efterfrågar inte kommer fram, att det inte kan produceras utan att staten måste ingripa med subventioner? Är det bara den här marknaden? Vi vet att bostadsmarknaden överträffas endast av jordbruksmarknaden när det gäller subventioner och regleringar. Är det Fredrik Olovssons ambition att vi ska få samma nivå på regleringar och subventioner som inom jordbrukspolitiken? Jag tror inte att det är meningen. Jag tror att vi måste hitta en marknad som fungerar ungefär som andra marknader. Vi har inte en särskild lastbilsminister som administrerar hur vi får fram lastbilar och en lastbilsfinansieringsminister, men vi har haft bostadsministrar som ansvarat för hur vi får fram bostäder. Jag tror att vi skapar långsiktigt goda förutsättningar för att det ska kunna byggas och efterfrågas bostäder genom att flera människor kommer i arbete. Vi ser nu prognoserna för inkomstutvecklingen. Det talas ofta om att vår politik skulle leda till något slags låglöneproletariat. Det motsägs kraftfullt av de prognoser som görs när det gäller hushållens disponibla inkomst för de kommande åren. Den kommer ju att öka kraftfullt, Fredrik Olovsson! Man kommer att ha råd att köpa flera bostäder än vad man hade före de skattesänkningar som vi nu genomför för låg och medelinkomsttagare. Det här är en politik som hänger ihop - ge medborgarna mer makt, låt dem behålla mer av sina inkomster och låt bostadsmarknaden fungera på långsiktigt goda villkor!

Herr talman! Jag har träffat ett antal bostadsrättsinnehavare som är oerhört oroliga för att deras bostadsrätter kommer att bli dyrare. Vi kan kanske återkomma till detta i en annan interpellationsdebatt. Ja, jag ser också att det finns flera visioner i den borgerliga bostadspolitiken än bara att man ska bo i källaren eller hos den gamla damen. Den andra visionen framhävs av Mats Odell i svaret där han säger: "Konkurrens ska främjas, inte minst inom byggsektorn." Det håller vi alla med om. "Arbetskraftsinvandring underlättas för att motverka arbetskraftsbrist. Detta kommer att ge möjlighet till byggande av såväl bostadsrätter som hyresrätter." Jag håller med om att arbetskraftsinvandring är bra, men när jag läser dessa meningar tillsammans får jag en känsla av att arbetskraftsinvandringen ska användas för att pressa tillbaka lönerna inom byggsektorn. Jag är inte säker på att vi vill ha lönedumpning och att det ska vara en vision för den borgerliga bostadspolitiken under den kommande mandatperioden. Det är en minst lika usel vision som den om att man ska bo i någon annans källare. Jag vill lyfta fram Fredrik Olovssons fråga en gång till. Jag hoppas att vi kan få svar på den innan vi avslutar debatten här i dag. Vad är Mats Odells prognos om bostadsbyggandet under den kommande mandatperioden? Tror Mats Odell att det kommer att byggas flera eller färre lägenheter än under den senaste mandatperioden? Det kan bara framtiden utvisa. Vi kan väl under våren 2010 ha en ytterligare debatt, för då har vi ju facit. Men det vore trevligt att få en prognos innan den här debatten avslutas. Slutligen vill jag fråga Mats Odell: Är hans och den borgerliga regeringens besked till studenterna och studentbostadsbolagen att det tyvärr blir högre hyror och att det inte blir några flera boenden?

Herr talman! Mats Odell och jag har inte riktigt samma inställning. Jag ser bostaden som en social rättighet och inte som en vara bland andra på en marknad där den som har råd kan skaffa sig något bra medan andra får ta in i källaren hos någon gammal tant, som Johan Löfstrand så målande uttryckte det. Eftersom jag inte fick något svar på hur regeringen ser på utvecklingen framöver när det gäller bostadsbyggandet får jag väl göra som så ofta annars, alltså svara själv. När Mats Odell beskriver hur det har sett ut de senaste åren använder han uttryck som att Sverige "krälar i bottenslammet". Det är målande och vackert uttryckt. Men samtidigt skriver regeringen i sitt konvergensprogram att Sverige de senaste åren har haft en mycket stark utveckling när det gäller bostadsinvesteringarna men att man ser att det nu kommer att bromsas in. Man kan undra vilket bottenslam Mats Odell då ska ned i.

Herr talman! Just bostadspolitiken är väl det område som tydligast visar att vi har olika synsätt från borgerligt håll och från vänsterhåll. Det har också under förra mandatperioden visat sig att det finns mycket tydliga rågångar mellan oss - ideologiskt kopplade rågångar, naturligtvis. Man kan inte säga annat än att det handlar om ideologiska skillnader när vi under förra mandatperioden varje år från borgerligt håll föreslog ägarlägenheter som en upplåtelseform. Från socialdemokratiskt håll pratade man alltid om att det ska finnas olika upplåtelseformer, men ägarlägenheter ville regeringen inte införa, och det stod man fast vid under hela mandatperioden. Bostadspolitiken handlar naturligtvis inte i första hand om gamla damer. Det handlar om den totala bostadsbristen i landet. Precis som statsrådet här sade har det byggts för lite. Den förda politiken har inte avhjälpt det problemet. Herr talman! Jag ska också göra en liten kommentar om arbetskraftsinvandring. Det är inte som Johan Löfstrand säger fråga om ett sätt att dumpa löner. Sanningen är att arbetskraftsbristen är ett av de största problemen vi ser framför oss för byggsektorn. Det kommer att vara väldigt attraktiv arbetskraft som man får locka till Sverige. Det är inte fråga om att någon kommer hit för att det ska dumpas några löner. Herr talman! Jag gick egentligen upp i debatten för att göra en lite annan vinkling. Det är lite grann domedagsprofetior som framförs här av Johan Löfstrand. Jag har en artikel som kommenterar ett seminarium man har haft i Malmö. Jag tror att det var i förra veckan. Det visar att de tydliga signaler som nu kommer från regeringen gör att byggherrarna ser: Nu har vi långsiktiga spelregler, och vi får rätta in oss efter dem. Det gör man också. De resonerar så här: "Längre fram kommer det slopade stödet att vägas upp av lägre byggkostnader och lägre skatt både för fastighetsägare och hyresgäster." Det trodde man på seminariet. Man ser även att energisektorn är en sådan sektor som man måste börja jobba hårt med för att sänka kostnaderna. Det är inte så att det bara är denna väg man ska gå. Det är precis som bostadsministern har sagt här. Får man dessa långsiktiga spelregler kommer marknaden att ta till sig detta. Om man bygger lägenheter som ingen kan hyra kommer priset att sjunka. Det är inte så att man väljer att ställa dessa lägenheter tomma. Då kan man verkligen tala om kapitalförstöring. Det finns en ljus bild av långsiktiga spelregler. Med all säkerhet kommer marknaden att ta till sig det och rätta in sig efter detta.
Herr talman! Konkurrensen på byggmarknaden och byggmaterialmarknaden är någonting som behöver bearbetas på olika sätt. Jag har för avsikt att också driva de frågorna tillsammans med europeiska kolleger och titta på vad vi kan göra. Det skiljer ganska mycket. Jag tror att vi kan pressa kostnaderna på olika sätt på området. Det finns väldigt höga prognoser för både år 2007 och 2008 om man tittar framåt. Men Boverket ser att det kanske planar ut. Det beror mer på de allmänna makroekonomiska förutsättningarna. De styr byggandet mycket mer än subventioner. Det är egentligen bara en liten del av byggandet som är subventionerat. Mest är det andra typer av bostäder som byggs än de små lägenheterna som faktiskt blir ganska dyra. Vad kostar en nyproducerad tvåa på 55 kvadratmeter med subvention? Den kostar ungefär 6 000 kr i månaden. Hur många unga människor har råd med detta? Hur många unga människor köper en ny Volvo som första bil? De kanske köper en begagnad bil. Men där sitter det fast. Därför behövs också att andrahandsmarknaden fungerar bättre. Herr talman! Jag har inte den ringaktning för äldre damer som jag hör här hela tiden. Visionen av hur studenter rullar ut sina sovsäckar i källaren bland syltburkar omgivna av träspjälor och sådant är inte vad vi talar om. Här finns faktiskt stora bostäder. Jag har bott i studentkorridor när jag studerade. Jag tyckte att det var jättebra. Är man student finns det anledning att ha ett lite vidare perspektiv på detta. När det gäller arbetskraftsinvandring för byggmarknaden tror jag att både Johan Löfstrand och Fredrik Olovsson kan konstatera att regeringen har ställt upp för att försvara kollektivavtalet i det konkreta fallet i Lavalrättegången.